Herr talman! Vi debatterar i dag betänkande SfU6, baserat på regeringens proposition 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknads politiska program . I propositionen lämnas bland annat förslag om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska förmedla föreskrifter om undantag från kravet att den som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att den sjukpenninggrundande inkomsten ska vara skyddad. På Arbetsförmedlingens hemsida finns tydligt angivet på vilka grunder som en individ i dag kan förlora sin plats på arbetsmarknadspolitiska program. Det handlar bland annat om en rad olika typer av misskötsel samt orsaken "av andra särskilda skäl". Vilka orsaker som ryms inom denna kategori finns det i dag mycket knapphändig statistik för. Utöver denna något oklara grupp är de största enskilda kategorier människor sådana som stängs av på grund av misskötsel eller att man har tackat nej till erbjuden anställning - något som varken bör belönas eller uppmuntras. Jag delar propositionens grundläggande inställning att det för individen kan vara oerhört viktigt att ha sin SGI skyddad. Men när man läser propositionen förefallet detta vara dåligt utrett och grundat på en problematik som inte ens remissinstanser är säkra på om den finns. Jag måste nu avbryta mitt anförande, för jag håller på att svimma.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och proposition 2014/15:21. Ett betänkande som heter SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program låter varken poppigt eller spännande. Frågan är dock av yttersta vikt. Den handlar om de åtgärdssystem som finns inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen samt om möjligheten för regeringen eller myndigheten att utfärda begränsningsregler så att sjukersättning inte dras in för personer som inte avsetts i den lagstiftning som kommer att träda i kraft den 1 mars i år. Bakgrunden är att den tidigare regeringen förra året fattade beslut om att de personer som inte deltar i arbetsmarknadspolitiska program ska kunna bli av med sitt aktivitetsstöd. Det innebär att personer i vissa fall kommer att bli av med sitt SGI-skydd. Dessa regler är i linje med de regler som sedan 2013 finns inom arbetslöshetsförsäkringen. Det är förstås inte fel att ställa krav på människor. I vissa fall är det också rimligt att ersättningen dras in om man inte aktivt söker jobb eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Det som hänt, och som flera remissinstanser pekat på, är att det får oanade konsekvenser och att SGI-skyddet dras in för dessa personer. Det var inte avsikten i den tidigare regeringens proposition. Det är därför vi behandlar dagens proposition. Propositionen avser också att se till att förhållandena inom sjukförsäkringsområdet och inom arbetslöshetsförsäkringen är likställda. Det som riskerar att hända är att en del personer kommer att drabbas onödigt hårt. De kommer att bli av med sin sjukersättning och nollklassas. Det, vilket bland annat Kammarrätten i Stockholm konstaterat, är en oproportionerligt hård effekt av att inte delta i program. Eftersom dessa personer står långt från arbetsmarknaden kommer de under överskådlig tid att vara hänvisade till försörjningsstöd. Mot den bakgrunden kan vi inte sitta still i båten och vänta och se, utan vi måste genomföra propositionens förslag. Därför vill jag yrka bifall till regeringens proposition.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

Åtgärdssystemet ger möjligheter att varna eller att under begränsad tid stänga av en programdeltagare från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om en programdeltagare blir avstängd från ett arbetsmarknadspolitiskt program får han eller hon ingen ersättning. Om programmet dessutom inte har krav på att vara aktivt arbetssökande kan SGI-skyddet förloras. Det skulle utan denna följdproposition i vissa fall innebära en dubbel bestraffning för den som blir avstängd. Det är en orimlig konsekvens. Därför föreslås i följdpropositionen att det bör införas bestämmelser i socialförsäkringsbalken som innebär att regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, ska kunna meddela föreskrifter om undantag från kravet att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att rätten till SGI-skydd ska behållas. Herr talman! SGI-skydd innebär att en persons sjukpenninggrundande inkomst vid vissa förvärvsavbrott inte sänks trots att han eller hon inte längre har inkomst från förvärvsarbete. En förutsättning för att skyddsbestämmelserna ska gälla är att det före förvärvsuppehållet ska ha fastställts en SGI. Det finns tre konstruktioner för SGI-skydd: att den försäkrades SGI är aktiv, att den försäkrades SGI är vilande eller att den försäkrade får tillbaka sin SGI efter förvärvsavbrott. Skyddssystemet har vuxit fram ur praxis, och de grupper som skyddas har successivt utvidgats. Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning eller står till arbetsmarknadens förfogande har sin SGI skyddad, vilket absolut är rimligt. Herr talman! Ett förlorat SGI-skydd kan inte återfås efter avstängningsperioden utan enbart när personen börjar förvärvsarbeta och då kan bygga upp sin SGI igen. Det räcker alltså inte med att aktivitetsstödet återigen börjar betalas ut efter en avstängning för att skydda SGI:n. Därför anser vi i Alliansen att SGI:n, i enlighet med propositionen, ska skyddas i dessa fall. Dessutom likställs förhållandena i SGI-skyddshänseende mellan programdeltagare och övriga arbetslösa. Därför är det viktigt att den som stängs av från aktivitetsstöd inte kan beviljas sjukpenning i särskilda fall under avstängningstiden. En långsiktigt hållbar sjukförsäkring ska vara förutsebar och avvägas mot den inkomsttrygghet den försäkrade behöver vid sjukdom. Därför är det rimligt att i enlighet med propositionen undantag ska kunna göras så att den försäkrade får behålla själva rätten till sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall respektive boendetillägg.

Herr talman! Tack för möjligheten att få avsluta det jag hade tänkt säga! Jag gissar att det inte kommer att dra ned några större applåder, men jag mår bra nu. Sammanfattningsvis vill jag säga att varken jag eller Sverigedemokraterna är kritiska till att se över möjligheterna att skydda SGI:n. Att förlora den sjukpenninggrundande inkomsten kan få betydande negativa konsekvenser både för individen själv och för dennes familj. Sverigedemokraterna är det parti som på riktigt står upp för välfärdsstaten, inte minst genom att alla medborgare ska omfattas av en grundtrygghet. Propositionen är dock så illa skriven att regeringen, i likhet med hur man hanterade propositionen Upphävande av kravet på vårdvals system i primärvården , bör dra tillbaka den och analysera frågeställningen vidare vad gäller såväl problembild och konsekvenser som förslag på lösningar. Avslutningsvis yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas reservation.